Herr talman! Jag har länge suttit och väntat på Sten-Ove Sundströms anförande, som är en kopia på kopior av de anföranden som han brukar hålla varje år från denna talarstol i detta ärende. Hur skall det här gå till, Sten-Ove Sundström? Jag ber först att få hänvisa till motion N218, som behandlas i detta betänkande. Låt mig också klargöra för Sten-Ove Sundström att vi inte ämnar anordna någon realisation på statlig verksamhet. Realisation på statlig verksamhet har däremot socialdemokraterna gjort vid ett antal tillfällen. När Sten-Ove Sundström talar om att ''sälja ut'', så förefaller det som om det är fråga om realisation på statlig verksamhet. Men det är det inte. Jag skall ge ett besked till Sten-Ove Sundström. Om vårt land åren 1976--1982 inte hade haft en regering som satsat pengar på och omorganiserat svensk stålindustri samt rekonstruerat gruvindustrin, då hade Norrbotten varit flera företag fattigare än det är i dag. Vad gäller den statliga företagssektorn har Sten-Ove Sundström aldrig sträckt sig längre än till att intressera sig för den egna arbetsplatsen och till den egna lilla vrån i Luleå i närheten av SSAB. Han brukar ofta använda sig av en viss modell, nämligen den som går ut på att kräva styrelseordförandens och styrelseledamöternas avgång. Jag vet inte hur många gånger han har krävt Björn Wahlströms avgång. Det var väl honom han menade när han talade om grånande farbröder som nu har ersatts av yngre. Vi vet vem Björn Wahlström har ersatts med. Därefter kan vi diskutera hårfärgen -- om den är grå eller inte. Det är faktiskt beklämmande att Sten-Ove Sundström såsom företrädare för ett län som Norrbotten, inte under alla sina år i riksdagen har kunnat inse att de statliga företagen måste arbeta efter exakt samma ekonomiska principer som alla andra företag. De statliga företagen skall icke särbehandlas utan jämföras med privata eller kooperativt drivna företag. De statliga företagen har betytt mycket för Norrbotten, men i dag utgör de ingen räddningsplanka för länet. Jag vet att många av hans partivänner inser det, och det bör också han göra. Den kunskapen har tydligen inte nått Sten-Ove Sundström. Motion N218, som jag har hänvisat till, kan Sten Ove Sundström i lugn och ro läsa i sin kammare. Då får han ett fint och fullständigt svar på frågan hur vi har tänkt oss att omvandla statliga företag till privata företag samt i vilken takt det skall ske.

Herr talman! Jag erinrar om vad jag sade i min förra replik till Sten-Ove Sundström, nämligen att det inte handlar om någon realisationsverksamhet som han påstår att jag vill bedriva. Det gäller att omvandla ett passivt statligt ägande på ett sätt som gör att de ekonomiska resurser som frigörs kan användas till investeringar i infrastruktur, i vägar, järnvägar och bättre kommunikationer. Just på dessa områden är behovet av investeringar oerhört stort. Sten-Ove Sundström, som sitter med i trafikutskottet, brukar uttala sig i just sådana frågor. Men jag konstaterar att Sten-Ove Sundström under årens lopp inte har varit med om några offensiva satsningar på nämnda områden. Inlandsbanan är det senaste exemplet. Som förste riksdagsman i Norrland gick han ut och sade att inlandsbanan skulle läggas ned. Ett sådant besked lämnar en företrädare för ett län som behöver bra kommunikationer. Som jag har redogjort för i motion N218 är det meningen att statliga företag skall säljas. De anställda, småspararna och andra medborgare skall få köpa aktier i företagen i den takt som är förenlig med situationen på marknaden. Det handlar alltså inte om att sälja allt på en enda dag, utan det kan ske stegvis. Jag tycker faktiskt att Sten-Ove Sundström ofta försöker framställa utförsäljning av statliga företag som den största av olyckor i näringspolitiska sammanhang. Gång efter gång gör han sina analyser utifrån ett mycket snävt perspektiv. Han bortser ifrån de ekonomiska realiteter som företag tvingas arbeta under. Sten-Ove Sundström skall vara oerhört tacksam för att Sverige under åren 1976--1982 hade en regering som hade kraft och mod att ge sig i kast med att omstrukturera svensk stålindustri, skogsindustri och gruvindustri.

Herr talman! Per-Ola Eriksson får gärna skälla på mig som person. Jag tycker dock att det är synd att han inte svarar på de konkreta frågorna. Även om Per-Ola Eriksson tycker att jag har ett snävt perspektiv borde han ha en viss förståelse för att alla de människor som känner trygghet i de statliga företagen vill ha ett klart besked om i vilken takt och på vilket sätt Per-Ola Eriksson och hans parti vill sälja ut dem. Det är synd att de inte kan få ett klart besked på det här området. Är det möjligen så, Per-Ola Eriksson, att centern i det här sammanhanget liksom i andra sammanhang väntar på att moderaterna skall ta initiativet och dra upp riktlinjerna för att ni därmed skall kunna skrida till verket? Per-Ola Eriksson talar om ett passivt ägande. På vilket sätt menar Per-Ola Eriksson att staten i detta sammanhang har haft ett passivt ägande? Det är faktiskt staten som har satsat de stora pengarna via en socialdemokratisk regering. Mångmiljardinvesteringar har kommit till efter initiativ från den socialdemokratiska regeringen, som har lyssnat på alla de människor som har förstått att branscherna går att utveckla. Även om Per-Ola Eriksson glider undan frågan är det faktiskt så att ni vill sälja kon för att kunna köpa mjölk. En sådan utveckling kan man uthärda på mycket kort sikt, men sedan upptäcker man att man har gjort sig av med de stora tillgångarna. De pengar ni avser att komma över i detta sammanhang vill ni investera i infrastruktur. Vi har via den socialdemokratiska regeringen nu dragit upp riktlinjer för att satsa 30 miljarder på infrastrukturområdet utan utförsäljning av statliga företag. Vi vill utveckla företagen. Vi vill inte att staten, samhället, skall avhända sig dessa viktiga inkomstkällor.

Herr talman! I det sistnämnda delar jag Lars Norbergs uppfattning. Det är viktigt att vi värnar om Göta kanal. Därmed är dock inte sagt att bästa sättet är att göra en stiftelse av den. Jag förutsätter att det kommer ett förslag från regeringen i proposition i höst, där man på bästa sätt tillvaratar intressena och ser till att Göta kanal kan fungera som nu både för kulturminnesvården och turismen och att vi värnar om den.

Herr talman! För inte så länge sedan träffade jag vänner som var djupt förtretade över just den företeelse som är aktuell i detta betänkande. Mina vänner hade flyttat till Stockholm och fann plötsligt att dottern i huset, utan att ha blivit tillfrågad, var försedd med en hemförsäkring i Folksam. Inte nog med det, även frun i huset upptäckte att hon via sin fackförening hade begåvats med en hemförsäkring i Folksam, utan att ha blivit tillfrågad.

Varför har då inte den justeringen gjorts för länge sedan, att kollektiva sakförsäkringar bara skall kunna tecknas för medlemmar som individuellt ansluter sig? Varför håller socialdemokraterna så envist fast vid modellen äkta sakförsäkringar? Vad beror det på att en så självklar sak som den enskildes rätt att själv ta ställning i frågor som denna varje år skall behöva tas upp till debatt i riksdagen? Svaret finner man när man studerar försäkringsinspektionens promemoria om gruppsakförsäkring. Av den framgår att det har skett en kraftig förskjutning av marknadsandelarna när det gäller denna typ av gruppförsäkringar. Av det totala antalet gruppförsäkrade år 1990 var närmare 82 % tecknade i Folksam. Vad gäller äkta grupphemförsäkringar var i samtliga fall utom två Folksam avtalspartner. Utvecklingen på hemförsäkringsområdet har sedan de första kollektiva hemförsäkringarna tecknades 1982 entydigt gynnat Folksam, som haft en ökning med Företeelsen äkta gruppsakförsäkringar, tecknade genom facket, ingår som ett av de återkommande kapitlen i romanen Rosornas sammansvärjning. Avsnitt ur den romanen återkommer i riksdagsdebatten regelbundet som en andra klassens följetong. Av handlingen att döma skulle romanen också kunna heta Röda bröder borstar varandra på ryggen, eller varför inte Röd solidaritet. Någon större bestseller är det inte fråga om. Handlingen är ensidig, trist och deprimerande. Nyligen avhandlades i denna kammare ett kapitel i denna roman, nämligen kapitlet om kollektivanslutningen av fackliga organisationer till det socialdemokratiska partiet. I det kapitlet fortsätter den röda rörelsens kamp för att bibehålla medlemmarna i partiet. När det gäller en så god sak behöver man inte ta hänsyn till fackmedlemmar som inte delar arbetarrörelsens värderingar. Samma tankegångar ligger bakom de ständigt återkommande avsnitten om de kollektiva sakförsäkringarna. Frågan är i vems intresse och med vilken rätt fackförbund vidgar sina verksamhetsområden, som helt saknar anknytning till arbetslivet, in i medlemmarnas privata sfärer. Siffrorna i försäkringsinspektionens redogörelse är avslöjande. För oss som inte delar socialdemokraternas kollektivistiska tänkesätt handlar detta betänkande och våra reservationer om något så viktigt som att skydda den enskilde fackmedlemmen från kollektiva beslut där han eller hon först i efterhand får en möjlighet att protestera med allt det besvär och omak som det betyder. Det ligger i den enskilde medlemmens berättigade intresse att inte på grund av ett medlemskap, som man som arbetstagare i praktiken är bunden av, behöva underkasta sig kollektiva lösningar rörande frågor som inte har ett naturligt samband med förhållandena som arbetstagare. Enskilda medlemmar i en facklig organisation måste självfallet själva få avgöra om och i så fall i vilket försäkringsbolag de önskar teckna en hemförsäkring. Det är närmast genant att denna fråga år efter år skall debatteras i riksdagen. Det är uppenbart att ett kollektivistiskt synsätt och en önskan att tillgodose fackföreningarnas och det röda nätverkets intressen går före den enskildes intressen i detta som i så många andra sammanhang när det gäller socialdemokraterna. Den enskildes rätt till valfrihet och integritet får stå tillbaka för en målmedveten strategi att skapa fördelar för organisationer inom den röda rörelsen. Den kraftiga förskjutning som skett av marknadsandelar strider mot en sund utveckling på försäkringsmarknaden som försäkringsinspektioner enligt lagen skall verka för. Systemet med dessa försäkringar hotar den fria konkurrensen mellan försäkringsgivare och det fria valet för försäkringstagare, detta som är en förutsättning för en sund marknadsutveckling på försäkringsområdet. Staten och kommunerna har i sina upphandlingsreglementen skapat garantier för affärsmässighet i sin upphandling. På motsvarande sätt borde det vara ett försäkringstagarintresse att de här aktuella försäkringarna upphandlas på ett affärsmässigt sätt. Ett regelrätt upphandlingsförfarande, som innebär konkurrens mellan försäkringsbolagen på lika villkor, såg näringsombudsmannen som en ovillkorlig förutsättning för att anslutningsformen med reservationsrätt skulle kunna godtas. Det kan bara konstateras att fackförbunden i realiteten i stället praktiskt taget skapat monopol för Folksam. Lönsamheten synes i flera fall något vacklande, skriver försäkringsinspektionen. Samtidigt konstateras att flera avtal har en för låg premie och att höjningar kan förutses. En fråga som man kan ställa sig är om anbuden från början baserats på orealistiska föreställningar och om det är beroende på från början orealistiskt låga anbud som de höga marknadsandelarna har uppnåtts. Vidare har det visat sig svårt att få klarlagt om och hur den enskilde fackmedlemmen får upplysning om premieutvecklingen. Det har inte gjorts någon undersökning beträffande utvecklingen av premierna för dessa försäkringar. För den enskilde försäkringstagaren är det mycket svårt att urskilja en premiehöjning, eftersom premien ofta betalas tillsammans med fackföreningsavgiften. Eftersom premierna för de här försäkringarna i många fall är inbakade i fackföreningsavgiften, måste man också fråga sig hur detta ställer sig rent skattemässigt. Fackföreningsavgifterna är som bekant avdragsgilla vid deklarationen. Det leder till att den fackmedlem som har premiekostnaden inbakad i fackföreningsavgiften får en högre skattereduktion än den som inte har en äkta gruppsakförsäkring. Hur kan socialdemokraterna försvara en sådan orättvisa? De kollektiva sakförsäkringarna i nuvarande tappning hotar att förstöra den sunda och önskvärda konkurrenssituation på försäkringsmarknaden som är till gagn för alla försäkringstagare. När marknaden inom försäkringsbranschen på detta sätt snedvrids blir följden samtidigt den att premierna för hemförsäkringar för dem som inte ingår i systemet riskerar att bli dyrare. Försäkringsinspektionens skrivelse borde leda till slutsatsen att riksdagen genom att tillgodose våra reservationer avslutar följetongen om de äkta gruppsakförsäkringarna. Det är riksdagens uppgift att skydda medborgarna mot kollektiva beslut, som inkräktar på den enskildes integritet och som i onödan begränsar valfriheten. Det är riksdagens uppgift att värna om en sund konkurrenssituation på försäkringsmarknaden. Herr talman! Jag står självfallet bakom de reservationer som finns i betänkandet, men nöjer mig med att yrka bifall till nr 2.

Herr talman! Karin Falkmer har ju talat så utförligt och väl om den ståndpunkt som hon och jag, dvs. moderata samlingspartiet och folkpartiet och för den delen också centerpartiet, delar att jag kan bli förhållandevis kortfattad i mitt anförande. Frågan är principiellt intressant, eftersom det som står emot vartannat är uppfattningarna om var gränserna skall gå mellan den enskilda sfären och den sfär som en förening skall kunna fatta beslut om. I den här kammaren har vi ju under många år fört kampen mot kollektiv anslutning av fackföreningsmedlemmar till det socialdemokratiska partiet. Den kampen har vi vunnit. Nu gäller frågan om en fackförening kollektivt skall kunna fatta beslut om att försäkra alla sina medlemmar utan att dessa medlemmar tillfrågas om de vill ha försäkringen eller inte. Man skall bara kunna skicka ut ett meddelande till dem. Vill man inte ha försäkringen skall det sändas in en anmälan. Konsekvenserna av det här blir då att många konstaterar att de får en försäkring genom sin fackförening. Det är besvärligt att avbeställa, varför skall man inte ha försäkringen? Utan enskilt ställningstagande har man plötsligt blivit försäkrad i ett visst företag. En naturligt konsekvens blir också det som Karin Falkmer var inne på, nämligen att många hem blir försäkrade mer än en gång. Det sker kanske genom dels olika kollektiva försäkringar, dels genom en enskild försäkring som man själv har beställt. Detta är överförsäkring, vilket för hushållen som helhet blir onödigt dyrbart. De som drabbas får betala sina försäkringar flera gånger om. Detta är inte nödvändigt. Man kan alltså avsäga sig sin kollektiva försäkring, men det kräver att man är medveten och att man tar ett initiativ. Enligt vår åsikt bör det inte vara på det sättet. Varje hushåll skall för det första bestämma om man vill ha någon försäkring och för det andra var försäkringen skall tecknas. Detta bör vara grunden. Jag ser inte att det behöver vara något hinder för att en fackförening tecknar ett avtal med ett försäkringsbolag. Sedan kan avtalet underställas medlemmarna. De som tycker att det är ett bra avtal -- det kan kanske bli en bra försäkring om många är med -- kan då teckna försäkring. Jag vill inte förvägra någon den rätten. Men just metoden att utan att fråga medlemmarna individuellt tvångsansluta samtliga strider mot en grundläggande liberal värdering. Det strider mot den respekt som jag tycker att man skall visa varje enskild människas egen beslutssfär. Inom denna skall vi ju själva fatta beslut. Därför yrkar jag på samma sätt som Karin Falkmer bifall till reservation 2 och understryker starkt att det förhållandet att jag inte yrkar bifall till reservation 1 och 3 inte beror på att jag inte delar de uppfattningar som återges i dessa reservationer. Jag vill bara minska den börda för kammaren som omröstningar och knapptryckning i onödan utgör.

Herr talman! Det borde i ett fritt demokratiskt samhälle vara en självklarhet att det är den enskildes privatsak i vilka former han eller hon genom försäkringar vill skydda sin privata egendom. Det borde vara så självklart att vi inte ens skulle behöva använda någon tid för diskussioner om saken i den här kammaren. Men så förhåller det sig alltså inte. Genom kollektiva beslut i en organisation som man av andra skäl än försäkringsskäl anser sig behöva tillhöra kan intrång göras i de privata angelägenheterna. I stället för att den som blandar sig i mina privata angelägenheter måste be mig om mitt tillstånd är jag tvungen att ta initiativet till att reservera mig från att behöva ingå i ett försäkringskollektiv. Inte nog med det, herr talman, den argumentation man underbygger denna möjlighet med ger intryck av att detta ingrepp i mina privata angelägenheter ibland kan vara motiverat av att jag som enskild individ skulle vara sämre skickad att bedöma mitt försäkringsbehov än kollektivet. Dvs. sämre skickad att ta ansvar för mig själv. Det här sättet att argumentera talar verkligen för sig självt. Det är den här typen av ingrepp i våra privatliv som skapar misstro mot hela samhället och ger näring åt sådana krafter som vill avveckla det mesta av det gemensamma engagemang som behövs i andra angelägenheter. Det är verkligen att onödigtvis späda på draget under vissas galoscher. Enligt centerns mening är det nödvändigt att genom en lagstiftning sätta spärr för den här formen av kollektiv inblandning i våra privatliv. Precis som föregående talare tillstyrker vi från centerpartiet reservation nr 2. Samtidigt vill jag understryka att vi naturligtvis också ansluter oss till de övriga reservationerna till detta betänkande, bl.a. den som tar upp den snedvridning av konkurrensen som automatiskt uppstår om kollektiva sakförsäkringar blir en utbredd företeelse, som ett flertal människor har. På det här sättet kommer vissa försäkringstagare, precis som har nämnts, att drabbas av högre försäkringskostnader för att ett antal skall få lägre kostnader. Herr talman! Kollektiva sakförsäkringar, som inte bygger på individuell anslutning, hör inte hemma i en demokrati och en marknadsekonomi. Jag tycker att det är hög tid att man från socialdemokratiskt håll verkligen inser att man gör samhället och sig själva större skada än nytta med den här typen av system.

Herr talman! I den här frågan dokumenterar miljöpartiet sig som det parti som står fritt från de båda blocken. Vi röstar med de borgerliga när det gäller den individuella anslutningen, men säger nej till de borgerligas krav på utredning och lagstiftning om anbudstvång. För oss i miljöpartiet, som anser att statlig reglering och styrning skall hållas på miniminivå och att individernas fria val skall främjas, är det självklart att fackföreningsmedlemmar icke skall anslutas till någon försäkring som de inte individuellt har sagt ja till. Vi tycker samtidigt att det är riktigt och lämpligt att fackföreningarna engagerar sig i sådant som kan ge deras medlemmar ekonomiska fördelar. Vi vill inte på något sätt hindra detta. Men när en sådan verksamhet ligger vid sidan av föreningens egentliga syfte är det riktigt och rimligt att kräva att medlemmen skall säga ja om han vill ta vara på det erbjudande som fackföreningens ledning har förhandlat fram. Detta är en fråga om respekt för individen. Negativ anslutning är ett sätt att profitera på medlemmarnas passivitet. Samtidigt anser vi att det räcker med individuell positiv anslutning, och vi har mycket svårt att förstå de borgerligas krav på utredning och lagstiftning om anbudsinfordran. Enligt vår uppfattning bör det räcka med att marknadskrafterna driver fram konkurrenskraftiga anbud och att försäkringsinspektionen övervakar att god försäkringssed upprätthålls. Tilltron till marknadskrafterna och till att fria organisationer kan bevaka sina egna intressen är tydligen i det här fallet svag på den borgerliga sidan. Om fackföreningsmedlemmarna är dumma nog att bara fråga ett försäkringsbolag -- Folksam -- när de vill teckna kollektiv sakförsäkring, bör väl föreningsfriheten garantera dem rätten att vara dumma. Staten behöver inte vara dadda åt facket. Tids nog kommer medlemmarna att kräva att man söker de för dem billigaste lösningarna. Försummar fackets ledning detta kommer antingen den kollektiva försäkringen att få en mycket låg individuell anslutning eller också kommer ledningen i facket att bytas ut. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 2.